Herr ålderspresident! Jag står här som representant för riksdagens samtliga partier i utbildningsutskottet. Det är en styrka att vi i en extraordinär situation kan samla oss och enas om förslag till beslut och även tala med en röst. Jag vill därför inleda med att rikta ett varmt tack till alla partier och framför allt till gruppledarna, som under stor skyndsamhet under helgen och dagarna därefter har varit konstruktiva både i samtal med statsrådet Anna Ekström och i utskottsarbetet. I högsta grad har detta bidragit till att vi i eftermiddag i full enighet kan rösta ja. Vi behöver ligga steget före. Den lag vi ska besluta om i eftermiddag är en åtgärd som behövs för att vi ska ha tillgång till rätt verktyg om skolor behöver stängas. Vi är inte där ännu, men om vi hamnar där behöver huvudmännen veta att det finns en lag som ger dem både möjligheter och skyldigheter. Jag vill poängtera att det är viktigt att vi lyssnar på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och agerar därefter. Det är så vi brukar hantera normallägen, och det är så vi också hanterar kriser. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen beslutar om en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Den här lagen möjliggör att skolhuvudmän eller regeringen tillfälligt kan besluta att förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen kan stängas lokalt, regionalt eller nationellt utifrån just Folkhälsomyndighetens eller smittskyddsläkarnas rekommendationer eller om många i personalen är sjuka, vilket omöjliggör ordinarie verksamhet. Men lagen innebär också en skyldighet att ha omsorg öppen för de barn som har vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet eller de barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Lagen föreslås börja gälla den 21 mars 2020 och har sin grund i ett utskottsinitiativ från utskottet. Jag yrkar härmed bifall till utskottets förslag i betänkandet.